Herr talman! Det viktigaste när det gällde kompensationen för kostnadsfördyringarna var att fyra partier var överens om att man skulle slå vakt om försvarskraften i det militära försvaret och slå vakt om krigsorganisationen såsom den bestämdes i försvarsbeslutet 1982. Oswald Söderqvist hänvisade till vad svenska folket tycker. Ja, vad tycker svenska folket? När beredskapsnämnden i höstas frågade svenska folket om försvarets styrka svarade 31 90 att vi bör öka den och 52 96 att den bör vara oförändrad. Endast 11 96 ville minska den. Det var bara 2 96 av vpkanhängarna som tyckte att man borde öka försvarets styrka. Skall vi göra väpnat motstånd vid anfall, även om utgången ter sig oviss? var en annan fråga. 81 96 av de tillfrågade slöt upp kring att man skulle göra det — av vpk-anhängarna endast 59 90. Skall vi separat nedrusta? 11 90 svarade ja — 53 70 av vpk-anhängarna.
Herr talman! Jag tycker precis likadant, jag är verkligen för att vi skall ha ett nationellt starkt försvar. Jag tycker att vi skall satsa ganska mycket pengar på det. Men det är just det som är den springande punkten, Olle Aulin, att det totalförsvar vi har inte är starkt — det var det jag sade i mitt första anförande. Nu är Olle Aulin åter inne i den här gamla försvarsdebatten, som han kallar det, och det är alltså en militär debatt. Vad hjälper det om vi har denna stora militära apparat för 21 miljarder om vi inte kan hålla den i gång? Svenska folket är visst villigt att betala ganska mycket för detta försvar. Jag har också sagt att de civila delarna av totalförsvaret måste få kosta pengar, och de måste få kosta mycket mer än de gör i dag. Men då kan man inte lägga ut tiotals miljarder svenska kronor för att få 140 flygplan — eller stridsvagnar, som det inte finns några som helst möjligheter att på ett betryggande sätt klara från utslagning i modern strid med moderna motmedel. Det hjälper oss inte. De slås obönhörligen ut ganska snabbt, precis som flygplanen. Läs Skölds bok, den är bra — den borde Olle Aulin läsa flera gånger om — där står precis dessa saker.

Herr talman! Försvarsoch säkerhetspolitiken har genom den uppdelning som nu gäller sönderfallit i två huvuddelar. I dag har vi att behandla frågor om civilförsvaret, det ekonomiska försvaret och övrigt totalförsvar. Vad beträffar det militära försvaret behandlas vissa anslagsoch organisationsfrågor samt vissa frågor om värnpliktsutbildningen. Om dagens debatt kan sägas att den gäller frågor som ej har omedelbart samband med de av regeringen i proposition 112 lämnade förslagen baserade på den träffade försvarsöverenskommelsen. Från andra partiers företrädare har man redan nu lagt betydande synpunkter kring den överenskommelsen. Jag avser inte att nu beröra den. I vilken utsträckning denna uppdelning bidragit till den enligt min mening stora enigheten i utskottet är svårt att avgöra. Konstateras kan ändock att minoriteten på en enda punkt är överens om en gemensam bedömning som går emot regeringens förslag. Jag gör bedömningen att den stora enigheten i övrigt baseras på en för totalförsvaret betydelsefull princip, nämligen att en god avvägning mellan totalförsvarets olika verksamheter är viktig. Det är även en bekräftelse på en gemensam bedömning av hur vi bäst använder våra resurser. I regeringens förslag innebär detta för bl.a. civilförsvaret och det ekonomiska försvaret att inriktningen skall vara den som angavs i 1982 års beslut. Försvarsutskottet har i anslutning till propositionen även behandlat ett stort antal motioner av vilka jag skall beröra ett par. I några av dem behandlas inriktningen av arbetet för nästa försvarskommitté. Såväl sårbarhetsaspekterna som resursfördelningen mellan civil och militär sektor berörs. Regeringen har den 15 mars i år beslutat om direktiv till den nu tillsatta försvarskommittén. Utskottet konstaterar att direktiven bl.a. behandlar totalförsvarets civila delar och särskilt då sårbarheten i det svenska samhället. Motionsyrkandena om en sådan inriktning är enligt utskottet därmed tillgodosedda. Några frågor har ställts i direkt anslutning till just sårbarheten i det svenska samhället. Jag avser att återkomma senare och besvara ett par av dessa frågor. I motionerna 1087 från folkpartiet och 1566 från moderaterna väcker man ånyo frågan om ABAB:s särställning vad avser bevakning av totalförsvarsobjekt. Enligt det föreliggande regeringsförslaget begränsas nu ABAB:s särställning till att endast gälla bevakning av högvärdiga skyddsföremål. Denna regeringens bedömning delas också av ÖB och kommer att gälla hela landet. Utskottet understryker angelägenheten av att man effektivt kan bevaka objekt som är särskilt känsliga ur totalförsvarets synpunkt. Utskottet bedömer därför att de angivna riktlinjerna bäst motsvarar kraven på bevakning av de högvärdiga skyddsobjekten. Av den anledningen bör också reservation 1 avslås. Barnomsorgen under värnpliktstjänstgöring är ett problem som behandlas i motionerna 1180 från vpk och 1559 från folkpartiet. När utskottet under föregående riksmöte behandlade frågan betecknades den som viktig. Bedömningen gjordes utifrån männens ökade ansvar för barnomsorgen. Utskottet gör nu samma bedömning och redovisar i betänkandet att de regler som f.n. gäller också bör gälla i fortsättningen. Det kan tilläggas att i motion till riksdagen liksom i förslag från ÖB begärs en prövning huruvida föräldrapenning kan utgå vid ordinarie vårdares repetitionstjänstgöring. Uppenbart är att vissa problem följer med de familjeskäl som ibland leder till uppskov och liknande besvär. Utskottet gör slutligen den bedömningen att ingen av de nu anvisade vägarna helt löser alla problem. Man förutsätter därför att regeringen uppmärksamt följer utvecklingen och söker lösningar på problemen. Utskottet kan däremot inte tillstyrka motionerna och föreslår därför att också reservation 2 avslås. De värnpliktigas reseförmåner är enligt utskottets mening av stor betydelse. De behandlades ingående under förra riksmötet. Då konstaterades betydande förbättringar i resevillkoren, men vissa oönskade och oväntade negativa effekter påtalades också. Dessa har rättats till. Nu framförs i motion 1178 från folkpartiet förslag om en försöksverksamhet med i första hand resor till förbandsorten Arvidsjaur för anhöriga till dem som där fullgör sin värnpliktsutbildning. Försöket skulle innebära rätt för den värnpliktige att överlåta en eller ett par av sina fria hemresor till de närmast anhöriga. Försvarsutskottet, som tidigare har prövat ett liknande motionsyrkande och avstyrkt detsamma, finner inte att det har skett någon påtaglig förändring som gör att den tidigare bedömningen inte bör gälla. Vi anser därför att motion 1178 och reservation 3 bör avslås. Slutligen skall jag kommentera den av moderaterna till betänkandet fogade reservation 6 som berör anslag till det ekonomiska försvaret. Utskottet gör den bedömningen att av de medel som står till förfogande för budgetåret 1984/85 till Beredskapslagring och industriella åtgärder är ca 70 milj.kr. avsedda att säkerställa avtal mellan överstyrelsen för ekonomiskt försvar och olika företag om beredskapslån som redan är ingångna. Ett slopande eller en begränsning av regeringens bemyndigande att sluta avtal om nya beredskapslån kan medföra besparingar men först under senare budgetår. En sådan åtgärd skulle enligt utskottets bedömning allvarligt försvåra möjligheterna att uppnå en tillfredsställande försörjningsberedskap på tekoområdet. Inte heller räknar utskottet med att det skulle vara möjligt att minska anslagsförbrukningen under anslaget på det sätt som motionärerna tydligen räknar med. Motionsyrkandet bör alltså avslås. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till försvarsutskottets hemställan på samtliga punkter. Låt mig så övergå till att något beröra de frågeställningar som under den hittills förda debatten har kommit upp, framför allt då de synpunkter som har redovisats beträffande samhällets sårbarhet. Jag kan i många stycken instämma i vad Oswald Söderqvist har pekat på i detta sammanhang. Det är helt klart att ett samhälle med den struktur som det svenska samhället f.n. har är utomordentligt känsligt på många områden. Det kan räcka med att visa på livsmedelsförsörjningen, transportväsendet och elförsörjningen. Men det är också uppenbart att de myndigheter som har ansvar för och möjlighet att påverka denna sårbarhet — och som förhoppningsvis även kan bidra till att den minskar — har ambitioner och gör försök att nå ett sådant mål. Låt mig bara peka på de program som överstyrelsen för ekonomiskt försvar ju presenterar i olika sammanhang. Det kanske mest uppmärksammade exemplet på sårbarhet är det senaste stoppet i elförsörjningen. Jag skulle dock vilja påstå att det egentligen var ett bevis på att vår säkerhet och säkerhetsplanering egentligen fungerar perfekt, t.o.m. för perfekt. Det som orsakade det stora elavbrottet, var inte någonting helt oförutsett. Sedan frågade Oswald Söderqvist också vad vi tyckte om de tendenser som har redovisats i olika sammanhang i anslutning till värnpliktsutbildningen. Jag vill klart understryka att vi aldrig kan acceptera sådana tendenser. De måste med alla medel som är tillgängliga från ansvarigt håll motarbetas på ett sådant sätt att de snarast kommer bort från utbildningen.

Herr talman! När det gäller bevakningen av totalförsvarsobjekt sade Roland Brännström att det skall vara en effektiv bevakning. Det är just detta vi reservanter hävdar. En fri konkurrens ger både press på priset och en ökad effektivitet. I ett remissyttrande över utredningen rörande bevakningen säger också statens vattenfallsverk att ”konkurrensen utöver ett lägre pris ger en bevakning med större lyhördhet för anläggningsägarens krav”. Redan i dag har fristående vaktbolag rätt att bevaka skyddsföremål som är högviktiga. Kan någon hävda att det inte sker med stor effektivitet? Jag frågar Roland Brännström.
Herr talman! Några ord ytterligare om detta med sårbarhet, som Roland Brännström var inne på. Jag sade redan i mitt huvudanförande att det i försvarskommitténs uppdrag ingår en hel del bra saker. Det är fullt klart. Men det har vi haft förut också. Det fanns med, fast kanske inte fullt så utförligt, i direktiven till den föregående försvarsutredningen och tidigare också. Detta med ett balanserat totalförsvar är ett gammalt begrepp i den svenska debatten. Här gäller det ambitioner, säger Roland Brännström. Men det räcker inte med ambitioner, om vi inte är beredda att göra omfördelningar av anslag och konkreta ekonomiska åtaganden. Då händer det ju ingenting. Sedan kan vi ge hur fina kommittédirektiv som helst till den ena försvarsutredningen efter den andra — till nästa också. Vi måste vara beredda att minska på de militära anslagen och spola sådana här idiotiska projekt som JAS-projektet. Jag skulle kunna gå så långt som till att säga att det kanske hade varit mycket bättre att vi hade fått de där mindre flygplanen som diskuterades under de sista borgerliga regeringsåren — Sk av något slag eller den s.k. Åslingen. Då hade vi kunnat skjuta JAS framåt och hade kanske sluppit det. Men man gör inte någonting i praktiken utan talar bara år efter år om att detta är viktigt. Sedan ger man 2,5 miljarder i anslag till det ekonomiska försvaret, till hela den stora folkförsörjningen, samtidigt som vårt samhälle blir mer och mer urholkat i sin motståndskraft på grund av utvecklingen. ÖEF säger ju själv att det inte går att möta den med beredskapsåtgärder. Det är detta som är viktigt. Jag konstaterar med stor tillfredsställelse att också Roland Brännström sluter upp bakom åsikten att man måste vara uppmärksam på elitförbanden, såsom Eric Hägelmark redan har gjort. Det är glädjande, tycker jag, och jag hoppas att detta också följs upp så att vi får konkreta resultat.
Herr talman! Först och främst vill jag fråga Roland Brännström vilken uppfattning han har när det gäller kvalitetsskillnad mellan statsägda ABAB och de större privata vaktbolagen, eftersom han tydligen inte kan tillåta också dem att skydda s.k. högviktiga skyddsföremål. När det gäller barnomsorgen säger Roland Brännström att vi skall tillämpa de regler som gäller. Men vilka regler är det som gäller, herr Roland Brännström? Det finns egentligen inga riktiga regler, och det är därför vi har tagit upp frågan vid flera tillfällen för att verkligen få fram regler som gäller och slippa köra med ett provisorium i fråga om barnomsorgen vid inkallelser. Situationen nu sprider ett dåligt rykte om försvaret och inte bara om det, utan även om dem som har att handlägga de här frågorna. Det blir klagomål, och det beror på att det inte finns några riktiga bestämmelser utan man kör med praxis. Det är möjligt att denna praxis så småningom — jag hoppas att det går fort — kan mynna ut i bestämmelser som är lättolkade så att vi får klara regler på detta område. Beträffande värnpliktsresorna säger utskottet att konsekvenser av olika slag måste beaktas. Då frågar jag herr Brännström: Hur skall man få fram dessa konsekvenser, om man inte får bedriva en försöksverksamhet? Det vore väl ganska vettigt att få göra det och försöka komma underfund med konsekvenserna av överlåtelse av värnpliktsresa till närmast anhörig.
Herr talman! När det gäller bevakningsverksamheten har jag inte i något sammanhang hört att man har hävdat att det skulle finnas någon kvalitetsskillnad mellan ABAB och de övriga bevakningsföretagen, i varje fall de större. Det är alltså inte det som har varit huvudskälet till utskottets ställningstagande, utan detta har baserats på några andra omständigheter. Den ena är ÖB:s syn när det gäller de högviktiga bevakningsobjekten. Det andra är att man fört in i bilden de funderingar som skulle uppstå, därest man helt utan åtskillnad möjliggjorde för alla bevakningsbolag att offerera bevakning av de här skyddsobjekten. Därmed skulle man till lägsta pris alltid upphandla en sådan bevakning, utan hänsyn till hur snabbt kännedom skulle spridas om vad för slags objekt det är och utan hänsyn till vilka skyddsåtgärder som måste komma i fråga. Jag ser ändock påtagliga skäl för att hålla skaran av bevakningsföretag liten, så som det är nu. Jag menar att det finns sakliga skäl för att begränsa konkurrensen just med tanke på det faktum att ju fler som informeras och får kännedom om objektens innehåll, desto mindre blir säkerheten. Sedan på nytt frågan om sårbarheten och de kommittédirektiv som nu föreligger. Det anges ganska klart att detta är en fråga som skall djupare analyseras. Jag kan hålla med om att också den föregående försvarskommittén hade en sådan här inriktning. Jag hävdar bestämt att några av de förslag som direkt framlades av den kommittén långsiktigt kommer att påverka sårbarheten i den riktning som Oswald Söderqvist tyckte var nödvändig. Men effekterna av kommitténs förslag har ännu inte nått fullt ut. Till sist några ord om barnomsorgen. Grundansvaret för barnomsorgen ligger hos kommunerna. Det kan jag våga påstå är en praxis som gäller. Men det kan naturligtvis i en del fall uppstå komplikationer så att man i ett mycket sent skede av ett eller annat skäl inte kan ordna tillsynen. Där har man ändock hittills, kalla det gärna för praxis eller någonting annat, försökt att med de till buds stående medlen klara upp de problem som uppkommer. Dessutom har ytterligare ett par förslag aviserats för att om möjligt minska problemen när det gäller barnomsorgen i anslutning till militärtjänstgöring.
Herr talman! Redan i dag bevakar ett av de stora fristående bevakningsbolagen, Securitas, högviktiga skyddsföremål. Det har alltså gått att erbjuda detta företag bevakningsuppgifter i konkurrens med ABAB. Det bör också vara möjligt att, om man så vill, i särskilda fall begränsa kretsen av anbudsgivare. Men jag tror att det viktiga är att man får en konkurrens, så att man kan mäta vilket företag som erbjuder de bästa och billigaste tjänsterna.
Herr talman! Jag har redan sagt att jag tycker att det är ganska bra kommittéanvisningar. Men på hur lång sikt gäller det? Den förra försvarsutredningen tog ju upp, som Roland Brännström nämnde, frågan om ett balanserat totalförsvar. Men det blir inga konkreta resultat förrän man är villig att avsätta ekonomiska medel och på lång sikt. På hur lång sikt? Samhällets sårbarhet är någonting som accelererar i dag. Vi står inför porten till en väldigt kraftig omvälvning när det gäller t.ex. dataoch mikroelektronik. I vad mån går det här anslaget ut på att man långsiktigt skall försöka möta sårbarheten? Jag är alldeles för okunnig och obildad på området för att ens försöka förstå det. Det hjälper inte om man bygger upp en kraftig militärapparat, om sedan viktiga strukturer och hela samhället brakar ihop när datasystemen inte fungerar. Tänk bara på en sådan aspekt! Man kan inte bara skjuta det här framför sig decennium efter decennium allteftersom problemen blir värre. Det är detta som gör mig orolig. Det räcker inte med kommittédirektiv om man inte är villig att betala för någonting nytt.
Herr talman! Jag får den uppfattningen att Roland Brännström underskattar de privata vaktbolagen. I övrigt vill jag instämma i vad Olle Aulin nyss sade i sin replik. Inte heller när det gäller barnomsorgen vill Roland Brännström verka för att vi skall få klara och entydiga bestämmelser. Den tredje fråga som jag ställde i mitt förra inlägg — det gällde alltså värnpliktsresorna och de konsekvenser av olika slag som enligt utskottets mening måste beaktas — svarade aldrig Roland Brännström på. Men är det inte lämpligt, Roland Brännström, att man får göra försök för att kunna konstatera vilka konsekvenser det kan föra med sig om en värnpliktig får överlåta en av sina fria resor till närmast anhörig?
Herr talman! En sista gång en kommentar beträffande bevakningsfrågorna och bevakningsföretagen. Jag har ingenting emot att det får förekomma konkurrens inom denna verksamhet, och den förekommer också redan. Vad jag menar att man ändå måste ta hänsyn till är de konsekvenser som skulle kunna följa i spåren på en helt öppen konkurrens, med ständigt skifte av uppdrag till det företag som vid varje tillfälle ger det lägsta anbudet. Detta skulle så småningom medföra en stor spridning av kännedom om och erfarenheter av objektens känslighet och skyddsvärde. Detta utgör ändock en del av det som bör motverka en öppen konkurrens. Det finns inslag som enligt min mening inte bör utsättas för den onödiga påfrestning som ett ständigt skifte skulle kunna innebära. Oswald Söderqvist menar att skall man få en verklig förändring när det gäller samhällets sårbarhet, framför allt i det som har att göra med de civila delarna av totalförsvaret, måste mera resurser till. Jag kan ge honom rätt i det. Men det finns också en annan aspekt, som är minst lika viktig. Det gäller att se till att den planering och de riktlinjer som samhället skall styras av i framtiden leder till ett mindre sårbart samhälle. Jag tror att detta är det allra viktigaste.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att ställa en fråga till Eric Hägelmark, eftersom han har upprepat sina frågor flera gånger. Eric Hägelmark är ledamot i förmånsskattekommittén, en utredning som just handskas med förmånsvärden. Nu är det så att om anhöriga till värnpliktiga får pengar av staten för att resa och besöka sina soldater, så kommer statsmakterna av allt att döma att låta skattemyndigheterna träda in i sin funktion. Jag undrar om herr Hägelmark som expert och utredare på detta område skulle vilja svara själv: Vilka blir de tänkbara konsekvenserna av förslagen i den motion som hans partikamrater har väckt och som han reserverar sig till förmån för? Herr talman! Vidare har denna debatt fokuserats på sårbarheten i samhället. Oswald Söderqvist, kommunist, frågar: Vad finns det i detta betänkande och i dessa förslag som majoriteten nu lägger fram som kommer att förbättra sårbarhetssituationen? Jo, herr Söderqvist: Svaret är försvaret. Vad vi föreslår är anslag till de delar av försvaret som utgör ett led i kampen mot sårbarheten. Sedan kommer betänkandet om det militära försvaret. Det är inte åska som vi i första hand är rädda för då det gäller sårbarheten hos bl.a. högspänningsledningar och datorer. Det hjälper alltså inte med åskledare. Vi måste hålla ett försvar mot de speciella hot som föreligger, inte minst sabotage. Skulle kriget stå för dörren och vi hotas av en fiende som har bestämt sig för att angripa Sverige, kan vi räkna med att han först sänder någon form av diversionsförband, infiltratörer och sabotörer. Jag skall ge exempel på sådana: de sovjetiska ”spetznaz”. På svenska betyder namnet lösnäsa. Det torde vara korrekt, för jag har lärt mig det av Maj Wechselmann. Sådana sabotageförband och deras skadeverkningar kan vi i vårt land bara förhindra om vi har en hög beredskap och ett starkt kuppförsvar — ett militärt försvar som är på sin vakt och som kan vidta åtgärder mot varje angripare som gör intrång. Det finns också en annan sida av samhällets sårbarhet. Vi människor kan även i en fredssituation bli hårt drabbade. Också det måste vi förhindra. Det fordrar stora mått av ansträngningar hos bl.a. överstyrelsen för ekonomiskt försvar, som Roland Brännström tidigare nämnde. Det gäller här ett ganska omfattande program. Jag tror att sittande regering kommer att göra sitt bästa på grundval av den utredning som, om jag minns rätt, leds av landshövding Bengt Gustavsson, och med de insatser som bl.a. försvarsutskottet har tagit ställning till. Herr talman! Jag hade ursprungligen begärt ordet för att kommentera det särskilda yttrande som jag har avgett till försvarsutskottets betänkande. Yttrandet finns på s. 52-54 och handlar om försvarsupplysning. Jag följer upp en motion som jag har väckt tillsammans med några partikamrater. Vi motionärer har konstaterat att den försvarsupplysning som de värnpliktiga har rätt till under grundutbildning och under repetitionsövningar inte alltid genomförs i den utsträckning som det föreligger regler om. Reglerna, som står att läsa i försvarshandboken, säger att den värnpliktige har rätt till mellan 12 och 35 timmars försvarsupplysning beroende på vilken kategori vederbörande tillhör. För den stora gruppen värnpliktiga föreligger en rätt till 15 timmars försvarsupplysning. Värdet av denna försvarsupplysning är vi nog överens om. Det framgår också av den positiva skrivningen på min motion i det betänkande från försvarsutskottet som vi här behandlar. Att jag ändå har avgett ett särskilt yttrande beror på två faktorer: Det ena är att jag, liksom många andra, fäster stor vikt vid att den värnpliktige skall ha rätt att få svar på sina frågor, exempelvis: Varför gör jag värnplikten? Vilka syften har värnplikten? Varför är denna pliktlag så ytterligt angelägen? Upplysningarna om detta skall ges ute på varje förband. Eftersom det ändå inte sker på alla förband och vi i utskottet inte har fått absoluta garantier vare sig från den militära försvarsledningen eller från försvarsdepartementet att så skall ske har jag velat göra denna erinran i mitt särskilda yttrande, som också tar upp frågan om fred, frihet och försvar. Vi måste kunna klargöra detta samband. Det militära befälet måste få den utbildning som krävs för att kunna redovisa hur försvaret, friheten och freden så intimt hänger samman. Ingen frihet utan ett försvar som slår vakt om vår trygghet och som skall ge oss oberoende och nationell suveränitet. Utan frihet kan heller inte freden uppnås, det har vi dess värre alltför många exempel på. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 6 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall bara svara på den fråga som Göthe Knutson ställde till mig. Det är helt rätt att jag är ledamot av förmånsbeskattningskommittén, men jag tycker nog att det är ett långsökt argument som Göthe Knutson kommer med — om att resor som överlåts skall göras till föremål för beskattning. Jag kan knappast tänka mig att förmånsbeskattningskommittén skulle vilja beskatta denna form av resor. Här är det ju fråga om en värnpliktssocial åtgärd, och en sådan åtgärd anser åtminstone jag inte skall beskattas. Det är ju fråga om en överlåtelse av en fri resa, och någon frihet bör vi ha här i landet, även när det gäller beskattning.
Herr talman! Eftersom vännen Eric Hägelmark var så enveten att upprepa sitt förslag, fann jag det nödvändigt att ta upp ett exempel på vad som blir följden. Herr Hägelmarks svar visar att man inte behöver någon försöksverksamhet för att få klart för sig att det uppstår konsekvenser. Eric Hägelmark sitter som expert på förmånsbeskattningsområdet, men han vet ändå inte säkert vad som gäller. Då kan man ju börja med att ta reda på det. Man kan lyfta på telefonluren, innan man startar en försöksverksamhet, och fråga skattemyndigheterna vad de tror. Tror de ingenting utan vet, då har vi svaret — då skall sådana här resor beskattas. Att det finns en social sida i detta må vara, men jag kan räkna upp flera exempel på sociala insatser från samhällets sida som beskattas.

Herr talman! Jag skall enbart ta upp två detaljer i det betänkande som vi behandlar här i dag, två detaljer som berör civilförsvaret — frågan om skyddsmasker och frågan om skyddsrum. När det gäller skyddsmaskerna kan man fråga sig vad som var orsaken till de motioner som väcktes. Jo, det var att försvarsministern räknar med att minska den planerade takten i anskaffningen av skyddsmasker för vuxna och för barn. Hittills har inriktningen varit den att hela civilbefolkningens behov skulle vara tillgodosett vid utgången av budgetåret 1992/93. Enligt försvarsministern beräknar man en fördröjning på tre å fyra år. Under ärendets behandling i utskottet har vi erhållit information som betydligt påverkar tiden för täckning av behovet. Det har antytts, men det har inte sagts något om det tidigare i debatten. Det har visat sig att livslängden på de skyddsmasker som tillverkas nu är längre än man tidigare räknat med. Detsamma gäller en mycket stor del av de skyddsmasker som finns i förråd. Därmed blir ersättningsbehovet mindre. Det har också visat sig att den dyra skyddsjackan kan ersättas med skyddsmasker för barn i vissa åldrar. Serietillverkningen av spädbarnsskydd kommer vidare att inledas i slutet av detta år. I detta läge anser utskottet att riksdagen bör uppdra åt regeringen att i nästa budgetproposition redovisa en plan för behovstäckningen. Den information utskottet erhållit talar för att behovet kan täckas betydligt tidigare än vad som förutsattes i årets budgetproposition. Utskottet delar uppfattningen att planeringen skall inriktas på att skapa balans mellan skydd för vuxna och skydd för barn. Det jag nu har redogjort för i fråga om ny information och utskottsförslag har gjort att utskott och motionärer i denna fråga har kunnat ena sig om en skrivning. Här finns alltså inga reservationer. Nästa fråga gäller skyddsrummen. Enligt det senaste försvarsbeslutet skall en styrning av skyddsrumsbyggandet ske till riskområden. Ett skyddsplanesystem skall införas. Skyddsplanerna kommer att upprättas av kommunerna med början under innevarande år — vi har som bekant genomfört en omläggning till kommunanknutet civilförsvar. Detta leder till en revidering av de skyddsrumsplaner som nu finns. Försvarsministern föreslår därför att nya skyddsrum ej skall beställas i småhusområden under det kommande budgetåret. I folkpartiets motion, som tidigare har redovisats, vill man gå längre när det gäller att begränsa skyddsrumsbyggandet. Utskottet vill icke tillstyrka motionen, utan föreslår att riksdagen följer försvarsministerns förslag. Beträffande motionen om skyddsrum på Gotland räknar utskottet med att de speciella förhållandena där kommer att beaktas även i fortsättningen utan att riksdagen gör något särskilt uttalande. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Herr talman! I det nu aktuella betänkandet behandlas också motion 2358 av Inger Josefsson och mig. Vi tar där upp förslaget från överstyrelsen för ekonomiskt försvar om nya regler för beklädnadsomådet. Förslaget gäller det vi ibland brukar kalla krisgarderoben. Med anledning av regeringens proposition 1982/83:130 beställdes den nämnda utredningen av ÖEF, som skulle undersöka på vilket sätt krisgarderoben skulle kunna förändras. Man önskade få något mer generella regler, och man tänkte naturligtvis att staten på det sättet skulle kunna spara litet pengar, eftersom man från statens sida satsar en hel del inom det här försörjningsområdet. Överstyrelsen har nu presenterat sitt förslag, som ligger hos regeringen och är ute på remiss. Vi motionerade i frågan eftersom vi tyckte att förslaget inte uppfyller de krav som vi anser bör uppfyllas inom det här området. Kläder — tillsammans med livsmedel, värme och sjukoch hälsovård — är ju något vi i en krissituation behöver för vår överlevnad. De tillhör de nödvändiga tingen i vår tillvaro. Förslaget bygger i alltför stor utsträckning på en optimistisk tro på att vi redan har så mycket av beklädnadsprodukter att vi kan klara en kris. Det program det är fråga om skall trygga vår försörjning under tre år. Under det första året kan man räkna med att vi har kvar något av dessa produkter, men under de därefter följande två åren kommer det att uppstå större problem. Hittills har man räknat med att vi skall kunna upprätthålla en viss import av tekoprodukter också i en krissituation. Man har också räknat med att vi även i en sådan situation skall kunna exportera vissa produkter, eftersom de handelsavtal vi har kanske måste fullföljas. Det kan f. ö. finnas anledning att försöka upprätthålla exporten, för det kommer ju en tid efter krisen då det är viktigt för oss att ha dessa kontakter. I det förslag som föreligger räknar man med att vår importandel i en krissituation skall vara större än vad den är nu. Samtidigt räknar man med att vi inte skall behöva exportera någonting utan att vi skall få behålla den produktion vi har för oss själva. Förslaget innebär en kraftig bantning av den försörjning på beklädnadsområdet som vi har f. n. Man föreslår en miniminivå som innebär en minskning med 5 96 för den kvinnliga befolkningen över 18 år när det gäller lätt konsumtion och med 30 26 för hela befolkningen över 18 år också när det gäller lätt konsumtion men med litet andra produkter; man delar upp konsumtionen i olika varugrupper. Man föreslår vidare en minskning på 30 2 för barn under 14 år när det gäller ytterkläder o. d. och med 50 2 för hela befolkningen när det gäller tung konsumtion utom ytterkläder. Man föreslår vissa ökningar för ungdomar i åldern 14-18 år. Det kan man väl säga är bra, eftersom det ju är i den åldern som man sliter mycket kläder. I övrigt tycker vi inte att förslaget fyller de krav som borde tillgodoses. Förslaget innebär att det kommer att bli svårt för alla som behöver ha kläder i en sådan krissituation. Man har heller inte tagit hänsyn till olika klimatiska förhållanden i vårt land. Förslaget innebär också problem för tekoindustrin, eftersom vi av beredskapsskäl håller i gång viss verksamhet som annars kanske skulle stanna av. Ett sådant exempel är den tillverkning av lakansväv som vi i dag har i Sverige på uppdrag av överstyrelsen. Om man sänker målen får det till följd att staten kommer att satsa mindre på att stötta företag som är i behov av stöd för att upprätthålla produktionen. Det får alltså negativa konsekvenser för tekoindustrin men naturligtvis också för människorna i vårt land, om vi skulle råka ut för en krissituation. Förslaget är nu ute på remiss, och utskottet har förklarat att man väntar på regeringens ställningstagande. Utskottet avstår från att självt ta ställning just nu och avstyrker motionen. Mot ett enigt utskott skall jag inte här framställa något yrkande, men jag vill till protokollet få antecknat vad jag har fört fram här och som står i motionen. Därigenom får regeringen möjlighet att beakta dessa synpunkter vid bedömningen av förslaget. Jag tycker att regeringen inte skall anta förslaget. Man bör lägga upp krisgarderoben på ett annat sätt än så som Överstyrelsen föreslår. Jag skall också något kommentera den moderata reservationen 6, som Roland Brännström här tidigare något kommenterat. Jag vill understryka det som han sade. Mot bakgrund av vad jag tidigare har sagt finns det ingen anledning att staten skall minska sina insatser när det gäller beredskapslån till företag för att upprätthålla en nödvändig produktion. Jag tycker att det är mycket viktigt att denna produktion upprätthålls. Vad moderaterna dessutom föreslår i sin motion är att man skall sälja produkter för att på det sättet kunna få in pengar. Det tror jag inte heller är bra.
Herr talman! En mycket kort kommentar till Lennart Brunanders resonemang om en krisgarderob: Låt mig bara konstatera, som Lennart Brunander nyss har gjort, att förslaget från överstyrelsen är föremål för remissbehandling. Jag tror emellertid att jag vågar säga att klädförsörjning eller en krisgarderob inte är den känsligaste delen vid en avspärrning och i en krissituation. Det finns många andra faktorer än bristen på kläder som mycket snabbare och betydligt starkare påverkar vår förmåga att klara oss i en kris. Men låt oss framför allt avvakta vad som sker efter den remissbehandling som förslaget nu genomgår.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande 20 behandlas proposition 1983/84:109 om förenklad administration av försäkringsersättningar vid statsanställdas sjukfrånvaro. I propositionen föreslås att de statliga myndigheterna själva skall svara för administrationen av de statsanställdas korta sjukfall. Försäkringskassorna föreslås överta administrationen av de sjukfall som varar längre än 14 dagar. Enligt propositionen innebär förslaget en förenkling av nuvarande administration. Förenklingen väntas ge en besparing i minskade administrationskostnader — hur stor anges ej i propositionen. Förenklingen sker till priset av att de statsanställda i ett viktigt avseende bryts ut från den allmänna sjukförsäkringen. I propositionen fastslås att de statsanställdas sjukfrånvaro under de första 14 dagarna inte längre skall prövas enligt sjukförsäkringens regler. Ett annat regelsystem — de statliga sjuklönebestämmelserna — skall i stället gälla under denna period. En grundläggande princip för sjukförsäkringen är och har alltid varit att den är en försäkring som skall gälla vid sjukdom och inte vid någon annan frånvaroorsak. För att sjukpenning skall utgå måste sjukdomen ha medfört nedsättning av arbetsförmågan med minst hälften. Detta är de regler som stadgas i lagen om allmän försäkring och som hittills gällt för samtliga sjukförsäkrade. Regeringen föreslår nu att dessa regler inte längre skall gälla för statsanställda vid korttidsfrånvaro. Förslaget innebär alltså att vi får två olika sjukdomsbegrepp, ett som gäller för majoriteten av de försäkrade och ett som gäller för den tiondel av de försäkrade som de statsanställda utgör. Rent principiellt är detta förkastligt. En generell försäkring måste ha regler som är lika för alla. Annars upphör försäkringen att vara generell. En särbehandling av en grupp leder lätt till att andra grupper gör anspråk på att få egna särbestämmelser. Försäkringens generella inslag tunnas ut, och socialförsäkringens inriktning blir till sist att ta hand om de spridda grupper av medborgare som inte har någon anknytning till en större arbetsgivarorganisation. Försäkringskasseförbundet har i olika sammanhang hårt kritiserat regeringens förslag. Den kritik som framförts mot förslaget kan sammanfattas i följande: Det innebär en oacceptabel särbehandling av statsanställda jämfört med övriga sjukförsäkrade. Det står därmed i strid mot sjukförsäkringens grundprincip om en allmän försäkring med lika regler för alla. Det öppnar vägen för andra grupper att kräva liknande lösningar och innebär därmed en allvarlig risk för att sjukförsäkringens generella karaktär alltmer uttunnas. Det står i strid mot de samordningstankar som socialpolitiska samordningsutredningen förordat och som riksdagen och många andra instanser i huvudsak ställt sig bakom, och det försvårar framtida möjligheter till samordning och besparingar inom socialförsäkringssystemet. De besparingseffekter som redovisas i propositionen är inte alls underbyggda. Det finns en uppenbar risk för att ett genomförande av förslaget i stället för besparingar leder till ökade totala kostnader för sjukförsäkringen. Det löser inte de integritetsoch rättssäkerhetsproblem som är förknippade med att arbetsgivaren ges möjlighet till insyn i den anställdes sjukfallsdokumentation. Försäkringskasseförbundet säger vidare i sin kritik att motiven för dess kritik har varit att värna om de positiva värden som finns i en sammanhållen, allmän försäkring med enhetliga regler för alla: värdet av en fortsatt solidarisk uppslutning kring ett socialförsäkringssystem som alla är delaktiga i samt värdet av de inneboende rationaliseringsoch samordningsmöjligheter som ett generellt system på sikt kan ge. Försäkringskasseförbundet har inte varit ensamt om sin kritik. Försäkringskassorna har utifrån sin långa erfarenhet av att handlägga sjukförsäkringen uttryckt farorna med att genomföra regeringens förslag. Herr talman! Den socialpolitiska samordningsutredningen har tidigare utrett hur socialförsäkringen skulle kunna samordnas och förenklas. Den utredningen fick ett brett parlamentariskt stöd. En förutsättning för förenklingar och vidare samordning var en enhetlig administration. Den lagda propositionen kullkastar helt dessa tankegångar. Man frågar sig hur det är möjligt att en avsevärd mängd stora och små statliga myndigheter med sinsemellan mycket varierande förutsättningar kan sköta sjukfallsadministrationen bättre och billigare än 26 försäkringskassor med hög kompetens och synnerligen enhetliga förutsättningar. Om handläggningen av försäkringen för en stor grupp medborgare inte längre skall ske vid försäkringskassan, finns en uppenbar risk för att bedömningen av rätten till ersättning vid sjukdom kommer att variera inte bara mellan olika statsanställda på olika arbetsplatser utan också mellan statsanställda och övriga försäkrade. Det är också mycket tveksamt om förslaget leder till några besparingar för staten. Försäkringskassorna har under senare år alltmer uppmärksammat angelägenheten av att redan korta sjukfall bevakas och att åtgärder sätts in på ett tidigt stadium för att förhindra längre sjukskrivningsperioder. Detta kan leda till stora besparingar inom sjukförsäkringen. Försäkringskassans möjligheter att kontrollera och följa upp korta sjukfall när det gäller en stor grupp av försäkrade försvåras nu avsevärt. Det finns enligt vår mening all anledning att ta fasta på de påpekanden som gjorts i vissa motioner om att de föreslagna besparingarna inom administrationen medför motsvarande utgifter för försäkringen redan vid en ökning av det årliga sjuktalet bland de statsanställda med en tredjedels dag per år. En sådan ökning kan snabbt bli en realitet, om arbetsgivarna inte på samma sätt som försäkringskassorna lägger ner ett omfattande arbete på åtgärder att hålla sjuktalet nere. Herr talman! Jag vill fråga fru Håvik, som är utskottets och regeringens företrädare: Vad är det som gjort att fru Håvik och socialdemokraterna helt frångått sina tidigare ställningstaganden när det gäller A-inträdet? Fru Håvik och Christer Nilsson har ju i en reservation i sjukpenningkommitténs betänkande Sjukersättningsfrågor, som kom 1981, motsatt sig införande av sjuklön. Jag citerar ur reservationen: ”En övergång till sjuklön i stället för sjukpenning under de första två veckorna skulle som nämnts innebära mycket genomgripande förändringar av socialförsäkringssystemet och med långtgående konsekvenser utan att man uppnår några egentliga fördelar. Tvärtom försvårar ett system med sjuklön överskådligheten. Mycket av nuvarande enhetlighet och enkelhet försvinner. — ——. Vi motsätter oss införandet av ett sjuklönesystem då det enligt vår mening kommer att innebära hårdare sortering bland de arbetssökande.” Jag frågar fru Håvik vad det är som har gjort att det för henne är lättare att acceptera arbetsgivarinträdet i dag än då hon skrev reservationen. Fru Håvik har ju frångått principen att socialförsäkringen skall vara allmän och att samma regler skall omfatta alla medborgare. Herr talman! I februari 1983 framställde fru Håvik en interpellation i denna kammare till civilministern. Jag skall citera två av de sex frågor som ställdes. För det första: ”Hur kan det vara möjligt att den totala samhällskostnaden blir mindre om sjukfallsadministrationen sköts av en stor mängd stora och små statliga myndigheter med sinsemellan mycket varierande förutsättningar än om den handhas av 26 försäkringskassor med mycket enhetliga förutsättningar?

Hur stämmer den pågående utredningens inriktning överens med denna målsättning? Innebär egentligen inte förslaget att den allmänna försäkringen bryts sönder och att fältet lämnas öppet för andra arbetsgivare ——-- att göra anspråk på en egen sjukfallsadministration?” Det svar som fru Håvik fick av civilministern var att det pågick en beredning inom regeringskansliet om att förenkla och förbilliga administrationen av de statsanställdas sjukfall. Fru Håvik sade sedan: ”I sjukpenningkommittén behandlade vi förslag om att de privata arbetsgivarna skulle ta över sjuklöneutbetalningen. Vi lyckades slå tillbaka de attackerna. Det kom inget sådant förslag. På den punkten förelåg en reservation från LO, TCO, SACO/SR och de socialdemokratiska ledamöterna.” Jag frågar fru Håvik och socialdemokraterna än en gång: Vad är det som gjort att man frångått principen att socialförsäkringen skall vara allmän och att samma regler skall omfatta alla medborgare? Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 20.

Nr 116 Herr talman! Alla socialpolitiska reformer har syftat till lika behandling av Onsdagen den medborgarna. Detta har alltid varit en grund i arbetarrörelsens inställning 4 april 1984 en inställning som fastslogs redan av Gustav Möller. Den proposition som i dag behandlas i socialförsäkringsutskottets betän — Administrationen kande innebär en förstärkning av statsanställdas särbehandling inom försäk av försäkringserringen. I propositionen är det klart angivet att någon särskild prövning av sättningar vid statsvarje enskilt sjukfall enligt sjukförsäkringens regler inte är motiverad för den = anställdas s juk sjukperiod det här gäller, dvs. de första 14 sjukdagarna, då den statliga arbetsgivaren ensam svarar för administrationen. Utskottet har gjort en omtolkning av detta och uttrycker det som att någon försäkringskassans prövning av varje enskilt sjukfall enligt sjukförsäkringens regler inte är motiverad. Jag ifrågasätter riktigheten i denna omtolkning. Det är olika skrivningar — en skrivning i propositionen och en annan i utskottets behandling av denna proposition. Då leder det till besvärligheter och problem vid tolkningen. Vad är det som skall gälla? Är det texten i propositionen, eller är det utskottets tolkning av denna text? Vi kanske kan få det klarlagt här i dag. Om utskottets skrivning skall gälla, så innebär det att den statliga arbetsgivaren under 14 dagar av sjukperioden enligt sjukförsäkringens regler skall kontrollera den anställde. I sjukförsäkringens regler finns det angivet att man skall kontrollera även genom hembesök. Enligt de regler som hittills gällt har också den statliga arbetsgivaren haft rätt att göra hembesök hos sina sjuka anställda. Men det har hittills skett enbart i ett allmänt personalpolitiskt syfte, dvs. att ge den sjukskrivne en möjlighet att uppehålla kontakten med arbetsplatsen och känna arbetsgivarens och kamraternas stöd under sjukdomen. Men enligt utskottets skrivning och tolkning får arbetsgivaren en rent kontrollerande funktion. Det verkar som om utskottets majoritet inte har klart för sig de principiella problem som det för med sig om man ger arbetsgivaren en ökad kontrollerande funktion. Det är alltid farligt med dubbla funktioner. Den anställde kommer nog bara att märka den kontrollerande funktionen, och det kommer att leda till att man undviker att ta kontakt med personalkonsulenten om man har fått något problem, eftersom det oftast är samma personalkonsulent som skall fullgöra kontrollen vid en eventuell sjukskrivning. Den kontrollerande funktionen i det här sammanhanget bör ligga hos en opartisk myndighet. Det finns en uppenbar risk för att arbetsgivaren kommer att tillämpa olika grader av kontroll gentemot de anställda. Det spelar ingen roll hur stort förtroende man har för de statliga myndigheterna som arbetsgivare. Man kan ju räkna ut att högre chefstjänstemän knappast riskerar samma kontroll vid sjukdom som lägre tjänstemän. Om skrivningen i propositionen skall gälla, dvs. att någon särskild prövning enligt sjukförsäkringens regler inte anses motiverad, då innebär det en återgång till det gamla systemet då de statsanställda såg det som en löneförmån att ta ut ett visst antal sjukdagar per år. Förändringen i administrationen av statsanställdas sjukfrånvaro föreslås i besparingssyfte. 101 Men om förändringen medför en ökning av den årliga sjukfrånvaron bland statsanställda med bara en tredjedels dag per år ökar försäkringsutgifterna, och det blir inte någon besparing alls. Risken för den utvecklingen finns, då försäkringskassan inte längre får möjlighet att som tidigare kontrollera och följa upp kortare sjukfall för en så stor grupp som statsanställda utgör. Om man hävdar att det blir billigare om arbetsgivaren, i det här sammanhanget flera arbetsgivare, tar över administrationen från försäkringskassan vid kortare sjukfrånvaro, vilket vi betvivlar, så måste det bli svårt att hävda att inte samma förutsättningar skulle gälla för större privata arbetsgivare. Därmed har vägen för privatisering och individuella försäkringslösningar öppnats. Förslaget bör avvisas. Herr talman! Jag yrkar bifall till den gemensamma vpkoch centerreservationen.

Herr talman! Vi startade denna debatt före middagspausen, och det är alltid litet synd när det blir ett avbrott — debatten känns därigenom något stympad. Det ställdes en hel del frågor till mig, och jag lovar att besvara dem i den mån jag uppfattade dem. Elis Andersson läste sitt manus mycket snabbt och inte helt flytande, så om jag inte har uppfattat alla frågorna ber jag att Elis Andersson återkommer. Elis Andersson tror tydligen att ett arbetsgivarinträde skall införas. Det finns redan ett arbetsgivarinträde, och jag tror att det är angeläget att jag säger någonting om de regler som gäller i dag. För de statligt anställda och vissa tjänstemän gäller ett avlöningsavtal— jag vill betona att det är ett kollektivavtal — som även innefattar regler om ersättning vid sjukdom. Avtalet för de statligt anställda innebär att arbetstagaren vid sjukdom får lön med visst avdrag. Sjuklönen är genomgående något högre än den ersättning som utgår från försäkringskassan. Jag skulle vilja påstå att den ligger runt 96 20, jämfört med de 90 96 som utgår till andra vid sjukdom. Sjukpenningen utbetalas till arbetsgivaren, och lönen utgår alltså med 96 2. Arbetsgivaren prövar rätten till sjuklön, ungefär enligt samma bestämmelser som när rätten till sjukpenning prövas. Arbetsgivaren har rätt att fordra in läkarintyg enligt en särskild förordning som är fogad till 3 kap. 16 §ilagen om allmän försäkring. Han har rätten att kräva läkarintyg även tidigare än fr.o.m. den sjunde dagen. Han har skyldighet att utöva sjukkontroll. Han har också ett rehabiliteringsansvar. Detta gäller alltså i dag. Arbetsgivaren får tillbaka pengarna. Den sjukpenning som skulle ha tillkommit den försäkrade samlas på ett uppsamlingskonto hos riksförsäkringsverket. Detta innebär att vi på sätt och vis har två olika sjukersättningssystem som löper parallellt när det gäller de statsanställda. Jag vill kalla det för en form av dubbelarbete. De statsanställdas sjukfall handläggs alltså både hos arbetsgivaren och hos försäkringskassan, enligt manuella rutiner, som skiljer sig från övriga personaladministrativa rutiner resp. sjukpenningrutiner. De dubbla handläggningsrutinerna har inneburit att det har skapats oklarhet om uppgiftsoch ansvarsfördelningen mellan anställningsmyndigheten och försäkringskassorna, bl.a. just när det gäller sjukkontroll och rehabiliteringsåtgärder. Nu ligger det ett förslag på vårt bord, och det är proposition 109 och betänkande 20, byggt på denna proposition, som vi diskuterar i dag. Där föreslås att man skall undvika detta dubbelarbete och att arbetsgivaren de första 14 dagarna skall ha hand om ersättningen. Därefter övergår den till försäkringskassan, enligt precis samma rutiner som gäller i dag; läkarintyget infordras av myndigheten och skickas över till försäkringskassan, och när sjukfallet är slut skall man friskanmäla sig hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren vidarebefordrar friskanmälan med en försäkran om sjukdom till försäkringskassan. Dessa ärenden tillhör väl inte dem som varit högst prioriterade inom försäkringskassan. Detta är omvittnat av de personer som handlägger dessa ärenden. Och jag har förståelse för detta. På ett sätt har det redan skett en bedömning av rätten till sjuklön. I propositionen framgår också att kassorna skall ha det övergripande ansvaret och att deras rätt och skyldighet som försäkringsgivare inte minskar. Man kan självfallet beklaga att denna rationalisering påverkar de anställda. Jag har full förståelse för dem som har motionerat mera utifrån de synpunkter som har framförts från intressenterna än utifrån propositionens synsätt. Jag skall komma tillbaka till det litet senare. Elis Andersson ställde några frågor till mig. Jag blev kanske något förvånad över att han ställde de frågorna. Men nu är de ställda, och då skall han få sitt svar. I centerpartimotionen med Elis Andersson som första namn står det — jag måste citera vad han själv har citerat: ”Regeringen föreslår nu att dessa regler inte längre skall gälla för statsanställda vid korttidsfrånvaro. Förslaget innebär alltså att vi får två olika sjukdomsbegrepp; ett som gäller för majoriteten av de försäkrade och ett som gäller den tiondel av de försäkrade som är statsanställda.” Detta är inte sant. Och sedan kommer det någonting som verkligen har förvånat mig: ”Rent principiellt är detta förkastligt. En generell försäkring måste ha regler som är lika för alla annars upphör försäkringen att vara generell. En särbehandling av en grupp leder då lätt till att andra grupper gör anspråk på att få egna särbestämmelser. Försäkringens generella inslag tunnas ut och socialförsäkringens inriktning blir till sist att ta hand om de spridda grupper av medborgare som inte har någon anknytning till en större arbetsgivarorganisation.” Detta är en lätt omskrivning av den reservation som var fogad till sjukpenningkommitténs betänkande, under vilken reservation jag själv hade mitt namn. Elis Andersson! Vi fick den utredningen tillsatt och direktiv utfärdade av dåvarande socialministern Rune Gustavsson. Han ville att utredningen skulle pröva möjligheten att ha ett sjuklönesystem över hela arbetsmarknaden, således för de statsanställda, de kommunalanställda och alla privatanställda. Att vi skulle ha ett sådant system ställde centern upp på. Då förefaller det mig något underligt — för att inte säga nästan absurt — att i den reservation till utskottsbetänkandet som centern har tillsammans med vpk, reservation 1, läsa att man anser att om de statsanställda skall bli prövade av olika myndigheter, då skulle bedömningarna bli så olikartade. Men tänk om vi hade fått ett sjuklönesystem över hela arbetsmarknaden och varje arbetsplats, stor eller liten, skulle haft att bedöma sjukpenningrätten, hur hade då bedömningarna blivit? Hade de inte blivit kolossalt olikartade? Och dessutom hade försäkringen i det fallet bara blivit ett skyddsnät för dem som inte hade någon arbetsgivare, arbetslösa eller andra, kanske sådana som arbetsgivaren inte betalade sociala avgifter för. Elis Andersson har vidare pekat på den interpellation som jag har ställt till civilminister Holmberg. Men det var synd att Elis Andersson läste upp bara vad som stod i själva interpellationen och inte vad som står i protokollet — det kan också vara intressant att se på. Civilminister Holmberg uttalade följande: ”Doris Håvik började med att uttala farhågor för att mitt svar var alltför tekniskt.” Det var just det jag tyckte. Jag var tvungen att rikta interpellationen till civilministern därför att de statsanställda faller under hans ansvarsområde. Men jag var rädd för att det inte skulle komma med några socialförsäkringspolitiska bedömningar. Jag gick vidare på den linjen och sade: Jag är på det klara med att de socialpolitiska övervägandena inte är civilministerns bord, och jag fortsatte med att säga att jag ville ha en socialpolitisk bedömning när det gällde dessa frågor.

Jag vill också ta upp vpk:s motion, där det gjorts ett citat av vad Försäkringsanställdas förbund och Försäkringskasseförbundet har uttalat. Man pekar på att den generella och sammanhållna socialförsäkringen luckras upp och att de statsanställda kommer att särbehandlas i förhållande till andra försäkrade. På den punkten klarnar det för mig genom det som föreslagits i propositionen. Det är ingen särbehandling utöver den som finns redan i dag. Man pekar också på att det nya systemet skulle öppna vägen för en privatisering av sjukfallsadministrationen. — Vi var rädda för att det skulle kunna uppstå smittoeffekter, så att vi skulle få lika långtgående system som det som Elis Anderssons företrädare i sjukpenningkommittén ställt sig bakom. Det var det vi ville bromsa, och det har skett genom att regeringen föreslagit ändring av 3 kap. 16 § i lagen om allmän försäkring. Man måste alltså gå till riksdagen för att få en ändring till stånd, vilket man inte behövt tidigare. Vidare pekar vpk på den grundläggande rättssäkerheten — möjligheten att överklaga försäkringskassans beslut till försäkringsrätten och försäkringsöverdomstolen. Det är inga bekymmer på den punkten. Propositionen pekar helt klart på att här finns samma besvärsvägar som inom socialförsäkringen i stort. Man har försäkringsrätten och försäkringsöverdomstolen att vända sig till. Sekretessfrågorna är helt klarlagda. Precis på samma sätt som i dag skall läkarintyg lämnas till arbetsgivaren. Denne behöver detta läkarintyg som underlag för att bevilja sjuklön. Sedan skickas läkarintyget i original över till försäkringskassan. Så kommer att ske även i fortsättningen. Vid sjukdom i sju dagar eller mindre behövs inte läkarintyg. Socialministern har i propositionen klart uttalat att det även fortsättningsvis skall finnas en allmängiltig och sammanhållen försäkring, som omfattar alla medborgare i landet. Det är angeläget att betona att de förändringar som föreslås är anpassade till de regler för arbetsgivarinträde som gäller i dag och som gäller för statligt reglerade tjänster. Han pekar också på att förändringarna enbart avser administrativa rutiner och inte berör sjukförmånernas materiella innehåll. De statsanställda har alltså sin sjuklön de första 14 dagarna. Avsikten är att minska det dubbelarbete hos försäkringskassorna och de statliga arbetsgivarna som nuvarande regler onekligen innebär. Detta har vi varit klart medvetna om. I utskottet finns faktiskt ett kunnande på detta område. Det finns några som är försäkringskasseanställda. Det finns personer som har uppdrag i försäkringskassestyrelser på varierande nivåer. Alla dessa ställer sig bakom utskottets hemställan i detta betänkande. Det finns, som jag sade tidigare, en oklarhet beträffande ansvarsoch uppgiftsfördelning. Det gäller inte minst sjukkontroll och rehabilitering. Det klarnar för min del i och med att jag läst propositionen. Kassan skall ha en samordnande och pådrivande funktion i rehabiliteringssammanhang — det står klart och tydligt utskrivet. Socialministern pekar även på att han skall återkomma senare med förslag om en översyn för att ge försäkringen en mer aktiv roll när det gäller förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Försäkringskassorna skall, kort sagt, få en uppgift som samordnare och pådrivare i dessa frågor. Det vet jag att kassorna — efter det att utskottsbetänkandet var justerat och klart — hälsade med tillfredsställelse. Det gällde försäkringskassornas ansvar. Hon pekade på att det under de första 14 dagarna inte skulle ske någon särskild prövning av varje enskilt sjukdomsfall enligt försäkringens regler, medan försäkringskassorna skulle ha kvar sitt övergripande ansvar som försäkringsgivare. Ja, det är helt klart. Det kan tänkas att man blir nekad sjuklön. Då har man försäkringskassan att vända sig till för att få sin sjukpenning. Vidare berörde Margö Ingvardsson sjukkontrollen. I § 9, under rubriken Vissa skyldigheter för arbetstagare, i förordningen om sjukledighet i statligt reglerad tjänst kan vi i punkt 1 läsa följande: Under sjukledighet får arbetstagare icke vägra ta emot den som söker honom i hemmet på uppdrag av myndigheter eller allmän försäkringskassa. Enligt förordningen är det inte fråga om några sociala visiter för att informera om hur det står till på arbetsplatsen, som Marg6 Ingvardsson vill göra gällande. I förordningen sägs klart ifrån vad det handlar om. Det är denna förordning som i dag gäller, och den skall inte ändras. Det är en sak som jag måste ta upp i det här sammanhanget, nämligen besparingseffekterna. Vi har redan fattat beslutet om medelsanvisning till försäkringskassorna. Det gjordes i total enighet. I förslaget till medelsanvisning hade regeringen tagit hänsyn till den nu aktuella neddragningen. Den låg inom ramen för den 2-procentiga nedskärningen. Vid det tillfället väcktes det inga motioner. När riksdagsledamöterna väckte de motioner där det nu yrkas avslag på proposition 109 tog de inte hänsyn till att de borde ha begärt ökade medel. Det har alltså motionärerna inte gjort. Om propositionen nu avslås innebär det att man måste hitta andra områden inom försäkringskassorna där det kan göras besparingar i samma storleksordning som hade beräknats i denna proposition. Vad det kan bli fråga om kan jag inte svara på. Det kan röra sig om neddragningar på eller nedläggning av kontor eller om försämrad service till allmänheten — det är omöjligt att här säga. Klart är dock att det kan bli bekymmer — och det är jag övertygad om att motionärerna som yrkar avslag på propositionen är medvetna om. För när medlen skall portioneras ut kommer hänsyn att tas till den bedömning som gjordes när vi enhälligt antog budgetpropositionen och i vårt betänkande enhälligt deklarerade att vi ställde oss bakom regeringsförslaget. Herr talman! Jag tror att jag snart har använt min tid. Låt mig bara säga att man — mot bakgrund av vad vi har kunnat läsa i pressen, de brev och kort som vi har fått och de aktiviteter som har varit — skulle kunna tro att vi nu stod inför att avgöra en av riksmötets allra mest betydelsefulla frågor. Det är en betydelsefull fråga, men låt oss ändå ge den de rätta proportionerna. Det gäller en administrativ förenkling. Att kassorna känner sig drabbade kan jag förstå. Jag beklagar att så är fallet, men att en förenkling måste ske är helt klart. Att ett dubbelarbete med manuella rutiner i dagens läge inte längre kan utföras är lika klart. Likaså är det klart att det inte handlar om ett nytt arbetsgivarinträde eller att vi på något sätt skulle vara ute efter att slå sönder en sammanhållen socialförsäkring. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkandet nr 20.
Herr talman! Fru Håvik säger att det sker ett dubbelarbete, att det därför inte skulle göra någonting om man ändrar på det sätt som regeringen föreslår och att det på detta sätt skulle göras en besparing. Då sxall man ha klart för sig att om de statsanställdas sjukfrånvaro ökar med en tredjedels dag per år, har den besparingen ätits upp. Så sade fru Håvik att handläggarna på försäkringskassorna har ställt upp bakom förslaget. Det är märkligt. Vi har ju fått en hel del skrivelser, dels från Försäkringskasseförbundet, dels från de flesta försäkringskassor i landet, som tillbakavisar förslaget. De säger precis som vi att man splittrar socialförsäkringssystemet och att kostnaderna förmodligen kommer att öka. Systemet skall vara lika för aila och vara generellt. Ända sedan Gustav Möllers tid har man talat om en försäkring som alla skall vara med i. Även utskottets värderade ordförande hade under sin tid som socialminister ambitionen att försäkringen skulle gälla alla. Det är märkligt att man nu driver igenom ett förslag som detta. Vad beträffar den interpellation som Doris Håvik ställde till civilministern vill jag säga att det verkar som om hon är nöjd med förslaget bara det är rätt minister som lägger fram det. Fru Håvik sade också att det finns ledamöter i utskottet som sitter med i kassastyrelser. Ja, det vet jag, och här i kammaren finns flera som är ledamöter i kassastyrelser. Det skall bli intressant att se vilken ställning de kommer att ta i omröstningen. Tidigare har de hävdat att kassorna skall ha kvar den funktion de har i dag och inte överlåta den till respektive myndighet. Kassorna hälsar med tillfredsställelse det här beslutet, sade fru Håvik. Då har tydligen fru Håvik träffat helt andra människor än dem jag har talat med. Det är heller ingen betydelsefull fråga, sade hon vidare.

Herr talman! Enligt Doris Håviks argumentering skulle ett genomförande av förslaget i propositionen knappast innebära någon förändring alls gentemot det system som vi har i dag när det gäller administrationen av de statsanställdas sjukfrånvaro. Men någon förändring måtte det väl vara fråga om, fru Håvik, för annars hade det ju inte funnits anledning att lägga fram en proposition i ärendet. Förändringen är att försäkringskassan inte skall ha något med administrationen att göra de första 14 dagarna av statsanställdas sjukfrånvaro. Om försäkringskassan inte längre skall ha den kontrollmöjlighet som man har i dag, är det enligt vår mening ett sätt att öka särbehandlingen av de statsanställda. För inte menar väl Doris Håvik att man minskar särbehandlingen av de statsanställda på det här sättet? Doris Håvik ansåg också att den här propositionen klargjorde för henne allt som hon tidigare hade haft frågor om. Men propositionen är inte så klar, och jag har fortfarande inte fått något svar på min fråga, om det är texten i propositionen som gäller eller om det är utskottets tolkning av propositionen. ”Någon särskild prövning” — som det står i propositionstexten — av varje enskilt sjukfall enligt sjukförsäkringens regler skall inte anses motiverad. Utskottet har hänvisat till detta, men talar om att ”någon försäkringskassans prövning” inte anses motiverad. Om det är försäkringskassans prövning som inte anses motiverad, då innebär det att arbetsgivaren i ökad utsträckning måste företa hembesök för att kontrollera om den sjukskrivne verkligen är sjuk. Doris Håvik vet precis lika väl som jag att arbetsgivaren i praktiken inte har utövat någon sådan kontroll tidigare, också om det står inskrivet i reglementet. I de fall arbetsgivaren har besökt den sjuke har det varit i ett allmänt personalpolitiskt syfte. Men nu kommer arbetsgivaren att få en rent kontrollerande funktion. Jag vill ställa samma fråga till Doris Håvik som hon ställde när ärendet var aktuellt för ett år sedan, även om Doris Håvik tycker illa om att bli påmind om sina frågor. Jag ser att min repliktid är ute, och jag får, herr talman, återkomma till min fråga till Doris Håvik i nästa replik.

Herr talman! Jag kan ta upp den fråga som Margö Ingvardsson tänkte ställa — jag uppfattade vad Margöé Ingvardsson åsyftade. Nej, Margö Ingvardsson, jag tycker inte alls illa om att bli påmind om de frågor jag ställde för ett år sedan. Jag företrädde det enda parti som interpellerade i frågan — ingen annan ingrep i den interpellationsdebatten, trots att man har möjligheter att göra det — och jag känner att jag därigenom förde frågan framåt till en betydligt bättre lösning än vad som annars kunnat vara fallet. Jag tycker att Margé Ingvardsson rider på ord när det gäller formuleringarna ”särskild prövning” resp. ”försäkringskassans prövning”. Vad det handlar om är att försäkringskassan har möjligheter att gå in och betala ut sjukpenning. Det skall göras på försäkringsmässiga grunder enligt den lagstiftning som råder. Sedan vill jag säga till Elis Andersson att jag inte har sagt att handläggarna på försäkringskassorna är nöjda eller att alla där är nöjda. Jag sade att jag har fått flera telefonsamtal från personer som sagt att propositionen är bra, att den är klargörande på många av de punkter där man hyste farhågor. Det gäller besvärsrätten, det gäller sekretessen, det gäller över huvud taget frågetecken som man nu anser har blivit uträtade. Men, Elis Andersson, hur väl beställt är det med intresset för att ha en sammanhållen försäkring? Centern har nyligen — om vi nu skall komma in på det — kommit underfund med att försäkringskassorna har administrationskostnader som är 70 miljoner för höga därför att de måste sitta och bedöma arbetsskador och vanliga skador och försöka komma underfund med skillnaden mellan dem. Det tycker Elis Andersson är så onödigt att man inte bör ha 100 procents ersättning när det gäller arbetsskador. Den ersättningen skall vi enligt Elis Andersson sänka, i förenklingens namn. De 70 miljonerna skall användas till åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Men tala med försäkringskassorna om vad de tycker om den ordningen! Nu har vi visserligen fattat beslut om att den här frågan skall utredas, men man bör ställa de 70 miljonerna i besparing på administrationsområdet i relation till de 25 miljoner det här gäller. De pengarna kommer att betyda en hel del för försäkringskassorna — det är jag helt på det klara med. Det är riktigt att Sven Aspling som ordförande har ställt upp bakom detta. Han har insett att det rör sig om en administrativ förenkling, att man undviker ett dubbelarbete. Han har också insett att det fortfarande är en sammanhållen socialförsäkring. Han har dessutom insett att kassorna kommer att få det mycket svårt, om denna proposition blir avslagen. De kommer att få det svårt därför att ingen av motionärerna har tänkt på att anvisa några medel.
Herr talman! När Doris Håvik får brist på argument lämnar hon frågan och börjar prata om något helt annat. Det tänker jag inte gå in på, för vi har fattat beslut i utskottet, och den diskussionen kan vi ta när den frågan skall behandlas. Sedan sade fru Håvik att Sven Aspling ställt upp på förslaget. Jag förstår att han måste ha gjort det, eftersom han varit med om att fatta beslutet i utskottet. Men när man vet vad Sven Aspling talat om tidigare dels som socialminister, dels som ordförande i utskottet blir man mäkta förvånad över att han kan ställa upp på det här förslaget.
Herr talman! Doris Håvik anklagade mig för att inte ha deltagit i debatten förra året, då den här frågan behandlades. Jag tar lätt på den anklagelsen, herr talman. Eftersom jag inte var ledamot av riksdagen vid det tillfället hade jagingen möjlighet att delta i debatten eller sätta mig in i frågan. Men vid det tillfället ställde Doris Håvik dessa frågor, som jag i dag önskar ställa till henne: Är det lämpligt att blanda samman arbetsgivarens ansvar för den enskilde med det ansvar han också har för att leda en effektiv och rationell organisation? Finns det inte en risk för att effektivitetskraven ibland får överhanden och att förtidspensionering blir ett frestande alternativ till rehabilitering och arbetsplatsanpassning? Är inte försäkringskassans neutrala roll en bättre garanti för den enskildes rättssäkerhet i detta fall? Jag tycker att Doris Håvik hade rätt då och att hon har fel i dag. Doris Håvik frågade också: Hur kan myndigheten till en lägre kostnad bygga upp den försäkringsmässiga och medicinska kompetens, det kontaktnät med medicinsk och annan expertis och det samarbete med rehabiliterande organ som försäkringskassorna har i dag? Ja, såvitt vi kan bedöma har inte de olika myndigheterna i dag den kompetens och de resurser som de 26 försäkringskassorna har.
Herr talman! När jag ställde de frågorna hade vi — utifrån det förslag som var framtaget av den utredning som då arbetat — med all säkerhet att räkna med en betydligt längre tid när det gällde arbetsgivarens rätt att bedöma sjukfallen. Mot den bakgrunden var jag mycket oroad. Ett förslag handlade nämligen om 30 dagar, och det tyckte jag var helt oacceptabelt. Jag vidhåller att min interpellation då drev frågan framåt. Även om förslaget nu gäller 14 dagar känner jag att jag var ganska ensam i den striden. Om Marg6ö Ingvardsson vid den tiden inte var ledamot av riksdagen förmodar jag att det fanns någon annan inom vänsterpartiet kommunisterna som kände intresse för den här frågan och hade satt sig in i den. Jag utgår ifrån att Margöé Ingvardsson inte står ensam på barrikaderna när det gäller att diskutera denna fråga. Elis Andersson säger att när jag saknar argument föredrar jag att tala om något annat. Men jag känner en skyldighet och tycker också att det är angeläget att i denna fråga tala för utskottet som kassaanställd och som varande tidigare fackligt aktiv inom försäkringskassorna. Jag är helt på det klara med att detta förslag innebär en administrativ förenkling. När det gäller myndigheterna så tror jag inte att man, om man har hand om läkarintyg och sedan ett 20-tal år tillbaka har haft att bedöma rätten till sjuklön, gör det lättvindigt mot bakgrund av det intyg man har framför sig. Någon kompetens har man väl under alla dessa år vunnit på det här området. Jag har full förståelse, Elis Andersson, för att det kan kännas smärtsamt om jag tar upp andra frågor. Slutligen förvånar det mig att se centern och vpk på samma reservation. Centern vill ju försämra arbetslöshetsförsäkringen och införa karensdagar — vi skall inom kort behandla den frågan igen — och har inte några skrupler för att vi därigenom kan komma att bryta mot internationella konventioner. Hur är det med intresset för enhetlighet och en sammanhållen försäkring?

Herr talman! Jag har tillsammans med Gustav Persson och Christer Nilsson i en motion gått emot regeringens proposition om administrationen av de statsanställdas sjukfrånvaro. Jag vill inledningsvis konstatera att vi är överens med regeringen om de mål som ligger till grund för propositionen. Det ekonomiska läget gör det nödvändigt att spara inom den offentliga verksamheten. En allmän utgångspunkt för besparingsarbetet måste vara att man så långt möjligt söker förenkla administrationen och de regelsystem som styr den. För mig innebär det här förslaget ändå ett allvarligt avsteg från socialpolitikens mest grundläggande principer — ett avsteg som kanske sparar 25 miljoner, men som i gengäld äventyrar en fortsatt sammanhållen försäkring. ”Folkhemmets grundval är gemensamheten och samkänslan”, slog Per Albin Hansson fast i sitt folkhemstal 1928. Han och hans socialminister Gustav Möller insåg vikten av att forma socialpolitiken så att den omfattade alla, med lika regler. Att särbehandla någon grupp eller att låta olika grupper gå egna vägar vid sidan av det gemensamma systemet skulle innebära stor risk för att samkänslan och uppslutningen kring det gemensamma försvagades. Det gemensamma systemet skulle då snart splittras sönder av krav på ytterligare särlösningar, och det skulle på sikt bli mycket svårt att bedriva en medveten och rättvis socialpolitik. Det sociala välfärdssystem vi i dag är så stolta över är resultatet av en generellt utformad socialpolitik, byggd på gemensamhet och samkänsla. Tack var att Per Albin Hansson och Gustav Möller en gång slog in på denna väg har välfärdssystemet kunnat motstå attacker och krav på särlösningar från olika grupper. I dag, när starka krafter vill splittra upp välfärdssystemet och ersätta det med privata lösningar, är det viktigare än någonsin att vi slår vakt om gemensamheten och samkänslan, som är folkhemmets bärande tankar. När Gunnar Sträng var socialminister på 1950-talet kom han i kontakt med problemet med de statsanställdas anknytning till sjukförsäkringssystemet. I sitt förslag till ny sjukförsäkringslag påpekade han det icke önskvärda i att statsoch kommunalanställda tjänstemän särbehandlades. Enligt Gunnar Strängs mening borde alla medborgarkategorier såvitt möjligt inta en likvärdig ställning i förhållande till den allmänna sjukförsäkringen. Vad regeringen nu gör är raka motsatsen till vad Sträng förordade då det nuvarande sjukförsäkringssystemet infördes. I stället för att skapa likställdhet inom sjukförsäkringens ram föreslår regeringen att systemet med särregler för de statsanställda skall utvidgas. Regeringens förslag om att låta de statliga arbetsgivarna ta över hela ansvaret för sjukfallsadministrationen under de första 14 dagarna av de statsanställdas sjukfrånvaro kan synas vara ett litet avsteg från principen om lika regler för alla. Det är ju inte fråga om att de statsanställda skall lämna sjukförsäkringen. Men det är trots allt fråga om en utvidgad särbehandling av en speciell grupp sjukförsäkrade. De statsanställdas korta sjukfall skall enligt regeringens förslag inte längre prövas enligt de sjukförsäkringsregler som gäller för övriga försäkrade, utan efter andra regler som av nödvändighet måste bli annorlunda då de skall tillämpas av myndigheter som inte har till huvudsaklig uppgift att handlägga sjukförsäkringsärenden. Ju mindre en anställningsmyndighet är desto svårare får den att följa utvecklingen i sjukförsäkringens rättstillämpning och att handlägga sjukfallen med regler som liknar sjukförsäkringens. Desto mer intrikata blir också problemen med att i handläggningen ta hänsyn till den integritet som den enskilde är garanterad i det generella sjukförsäkringssystemet. Herr talman! Det som jag tycker är allvarligast med det här förslaget är dock inte innehållet i de föreslagna förändringarna och vilka verkningar förändringarna får för den enskilde statsanställde. Det verkligt allvarliga är att en grupp sjukförsäkrade tillåts utvidga en tidigare oacceptabel särskillnad gentemot majoriteten av sjukförsäkrade. Det är lätt att misstänka vilka faror som kan komma i framtiden, nämligen att andra grupper kommer att vilja ha liknande regler. De nya reglerna förutsätts i första hand vara begränsade till att gälla arbetstagare anställda hos staten, dvs. ca 10 96 av de sjukförsäkrade, vilket redan har nämnts här. Men regeringen skriver i sin proposition att det ”saknas förutsättningar för en motsvarande utvidgning till andra grupper”. Men i propositionen antyds det att det senare kan bli fråga om liknande förändringar också för andra arbetstagare med statliga tjänster. På sikt ligger det nära till hands att också de kommunalanställda kommer att ställa krav på motsvarande förändringar. Även om det är riksdagens sak att fatta beslut om sådana förändringar lär det bli svårt att övertyga dessa grupper om att enbart statligt anställda skall ha rätt till särbehandling. Vi vet också att det med en annan riksdagsmajoritet skulle kunna bli aktuellt med ett sjuklönesystem för de privatanställda. Den nu föreslagna särbehandlingen av statsanställda gör det politiska klimatet för ett sådant alternativ betydligt gynnsammare. Har vi en gång börjat ge efter på principen om ett sammanhållet socialförsäkringssystem med lika regler för alla, är det risk för att också andra grupper ställer krav på att få egna särregler. Särreglerna splittrar sammanhållningen kring det gemensamma systemet, och förutsättningarna att bedriva en medveten och rättvis socialpolitik försvåras. Den risken bör vi inte ta, hur oskyldigt det nu framlagda förslaget än kan tyckas vara. Det här var ett av de skäl som fått oss att gå emot regeringens förslag om ändrade regler för administrationen av de statsanställdas sjukfrånvaro. Det andra skälet är detta: Vi har en gång beslutat i riksdagen att låta försäkringskassorna ha hand om administrationen av socialförsäkringen. Det gjorde vi därför att vi fann det rationellt att samla kunskap och erfarenhet inom en och samma organisation. Att splittra handläggningen på flera myndigheter och företag skulle bli betydligt mer kostsamt och leda till alltför stora olikheter i tillämpningen. Svenska arbetsgivareföreningen kom till samma slutsats då sjukpenningkommittén för några år sedan bad dem utreda kostnaden för att låta företagen sköta sjukfallsadministrationen. Av rationaliseringsskäl har vi sålunda valt att låta försäkringskassorna administrera sjukförsäkringen. Det gör kassorna med en jämförelsevis låg administrationskostnad och på ett sätt som varit berömvärt effektivt. Den delade handläggningen mellan försäkringskassorna och de statliga myndigheterna är ett undantag från den regeln. Detta undantag har dock visat sig leda till såväl dubbelarbete som oklarheter vad gäller ansvarsfördelningen mellan kassorna och myndigheterna, och det har funnits all anledning att se över och förenkla den delade administrationen. När regeringen nu föreslår att dubbelarbete skall minimeras på så sätt att myndigheterna tar över korttidsfallen, framstår det för mig som ett steg i fel riktning. Visserligen kan man eventuellt spara 25 milj.kr. på att föra över administrationen från försäkringskassorna till myndigheterna, men frågan är hur stor besparingen skulle ha varit om man i stället fört administrationen åt andra hållet, från myndigheterna till försäkringskassorna. Det måste rimligtvis vara så, att det är betydligt billigare att administrera socialförsäkringen på ett rationellt sätt och med stor likvärdighet i tillämpningen på 26 försäkringskassor med mycket enhetliga förutsättningar än på ett stort antal små och stora myndigheter med högst varierande förutsättningar. Såvitt jag förstår har regeringen inte undersökt förutsättningarna att låta försäkringskassorna helt och hållet administrera de statsanställdas sjukfrånvaro. Försäkringskasseförbundet erbjöd sig redan i december 1982 att medverka till en sådan lösning inom ramen för nuvarande kollektivavtal. Erbjudandet har upprepatsi två senare skrivelser till socialförsäkringsutskottet, men regeringen och utskottet har ändå valt att gå den här vägen. Det andra skälet till att vi gått emot propositionen i den här frågan är således att den föreslagna lösningen, enligt vår mening, är den minst rationella och att en förutsättningslös prövning av andra vägar till en förenklad administration därför bör göras, innan slutlig ställning tas. Herr talman! Med de här skälen yrkar jag bifall till motion 1983/84:2553. Jag är fullt medveten om att motionen inte kommer att bifallas, inte heller den reservation som är fogad till betänkandet. Därför kommer vi motionärer att avstå vid den slutliga omröstningen.

Herr talman! Jag har till det betänkande som vi nu behandlar fogat ett särskilt yttrande. Med anledning av denna fråga har jag i en motion begärt att det skall göras en ändring i lagtexten. Vid lagstiftning sprider sig nu oskicket att i alla sammanhang sätta in orden ”en och ett”, vilket skett även när det gäller det lagförslag som vi nu behandlar. I vissa fall skapar oskicket osäkerhet om ordens mening i sammanhanget. Därför har jag i motion 2547 yrkat att de ifrågavarande orden skall strykas, så att texten blir klarare. Mitt förslag har inte vunnit gehör i utskottet, som skriver att utskottet inte kan ”finna att de föreslagna ändringarna i något fall skapar oklarhet om bestämmelsernas innebörd”. Jag kan inte dela den meningen. Det är ett enligt min uppfattning lättsinnigt sätt att se på den här frågan, och det är därför som jag har skrivit ett särskilt yttrande. Jag tycker att man måste göra något åt detta problem. Detta oskick att använda sig av talspråksmässiga uttryck i lagtext sprider sig inom hela lagstiftningen. Den skrivna, talspråksmässiga texten är, som jag ser det, inte alltid korrekt lagtext. Den leder i vissa fall till osäkerhet om innebörden. Låt mig ge ett par exempel ur den föreslagna ändringen i lagtexten om allmän försäkring.

Den får inte vara dubbeltydig. Jag kan inte förstå vad man vinner med att på detta sätt försämra lagtexten. Den lagskrivning som jag alltid har tyckt vara korrekt håller man alltså nu på att förändra till det sämre. Den kan kanske leda till misstolkningar, och det vill jag förhindra. Nu har jag inte fått gehör i utskottet för min motion. Jag är medveten om att den här frågan gäller lagstiftningen i stort och att den bör tas upp i ett större sammanhang. Det finns därför anledning för mig att återkomma i frågan.

Herr talman! Några ord bara om socialförsäkringsutskottets betänkande 20, som behandlar regeringens förslag om vad regeringen menar innebär en förenklad administration av försäkringsersättningar för statsanställda. Motivet till förslaget är främst att åstadkomma besparingar på 20-25 milj.kr. Det motivet är lovvärt, men resultatet kan ifrågasättas. Enligt Försäkringskasseförbundet behövs bara att de statsanställdas sjukfrånvaro ökar med 0,3 dagar, så har hela den tänkta besparingen på administrationssidan ätits upp av ökade sjukpenningskostnader. Leder en minskad prövning av sjukfallen till att de statsanställda är sjuka en dag mer än hittills, då ökar kostnaden med hela 80 milj.kr., dvs. tre gånger mer än den besparing som man tror sig uppnå. Eftersom besparingen för säkerhets skull låg redan i budgetpropositionen, har regeringen så att säga i förväg låst upp sitt förslag. Den som nu går emot förslaget gör budgetarbetet i kassorna svårare att klara. Personalindragningar och eventuella kontorsnedläggningar blir därmed ofrånkomliga. Det var ju ett smart grepp! I betänkandet behandlas min och några medmotionärers motion 2550 med anledning av propositionen. I den motionen uttrycks på två rader en oro för att upprätthållandet av sekretess och rättssäkerhet skall försvåras. Det har föranlett utskottet att till försvar för regeringsförslaget drämma till oss motionärer med: ”Den kritik som riktats mot förslaget i de förenämnda motionerna är enligt utskottets uppfattning både missvisande och överdriven.” Förslaget, som har behandlats av utskottet och nu behandlas av kammaren, har föranlett en lång och ingående debatt samt kritik i massmedia och från kassorna. Inte minst från kassahåll och bl.a. från Försäkringskasseför bundet har oro i fråga om sekretessen uttryckts. Den departementsutredning om arbetsgivarinträde som föregick det förslag som nu behandlas lär ha varit mer långtgående, och kanske är betänksamheten i samband med det nu föreliggande förslaget överdriven. Men vi motionärer är sannerligen inte ensamma om vår oro och bör bemötas med sakskäl, inte med förebråelser. Jag vill påminna om den interpellationsdebatt som utskottets talesman, Doris Håvik, den 18 februari förra året hade med civilministern. Hon frågade då hur myndigheterna till en lägre kostnad än för kassorna skall kunna ha en försäkringsmässig och medicinsk kompetens samt det kontaktnät med medicinsk och annan expertis och det samarbete med rehabiliterande organ som försäkringskassorna i dag har. Doris Håvik frågade också hur arbetet med sjukfallsadministration, sjukkontroll och rehabilitering skall fördelas mellan myndigheterna och statshälsan. Så förändrat är trots allt inte förslaget att inte en hel del av de frågor som då ställdes kvarstår obesvarade. Det är framför allt möjligheten till snabba rehabiliteringsåtgärder vid korta upprepade sjukfall som jag oroar mig för. I interpellationsdebatten sade Doris Håvik: ”Rehabiliteringsfrågorna är utomordentligt viktiga, och där måste man många gånger gå in mycket tidigt. Man talar om att de kortvariga fallen kanske inte är så allvarliga, men det är faktiskt belagt att problemen många gånger startar med kortvariga sjukdomsfall, ofta återkommande, och de fallen leder ganska tidigt till förtidspensionering, som kanske inte hade varit nödvändig om man vidtagit åtgärder lite tidigare. Många gånger kan bakom sådana kortvariga sjukfall anas någon form av täckdiagnoser, och därför är även de viktiga vad gäller försäkringsmässig behandling.” I motion 2550 tar vi motionärer upp risken för ett försenande av rehabiliteringsåtgärder på grund av den ändrade handläggningen, något som tydligen också Doris Håvik var orolig för. I vår motion kritiseras förslaget för att det omfattar en så lång period som 14 dagar. Vi är inte ensamma om det heller. I en debattartikel i Stockholms Tidningen nyligen sägs bl.a.: ”Felet med regeringens förslag är att man inte nöjer sig med en veckas arbetsgivarinträde utan föreslår två.” Artikeln avslutas med: ”Riksdagen bör ändra regeringens förslag så att försäkringskassan träder in efter en och inte två veckor. Då, men först då, blir det acceptabelt.” Detta förslag anges som ett bättre alternativ även i vår motion 2550. Herr talman! Med hänvisning till den budgetmässiga komplikation för kassorna som jag nämnde inledningsvis avstår jag från att yrka bifall till min motion.
Herr talman! Jag har blivit direkt apostroferad. Eftersom frågorna från den omtalade interpellationsdebatten har upprepats här några gånger under kvällen, vill jag hänvisa Görel Bohlin till protokollet i det sammanhanget. Där finns mina svar. Även rehabiliteringsfrågorna har jag tagit upp tidigare under debatten och pekat på att det kommer ett förslag, där kassorna får ett övergripande ansvar för rehabiliteringsåtgärderna. Jag hänvisar också på den punkten till protokollet.
Herr talman! Jag tackar för den hänvisningen. Jag har tillgång till protokollet. Jag har det med mig här. Det kan inte vara lätt för Doris Håvik att så uppenbart tvingas tala med kluven tunga: att först i debatten här och i pressen föra fram tunga argument mot ett A-inträde med förenklad administration, som det kallas, och sedan tvingas argumentera för ett sådant, låt vara reviderat, förslag. Motivet för förslaget är rationalisering och besparing. Jag tillhör dem som inte tror på besparingseffekten, och det gjorde uppenbarligen inte heller Doris Håvik tidigare. Då hänvisar jag till en intervju i LO-tidningen nr 4. En avsevärt större besparing hade kunnat nås genom att fortsätta det inledda arbetet med tidiga rehabiliteringsinsatser. En neddragning som kan uppstå på personalsidan motverkar den besparingen. Som Doris Håvik vet tycks tydligen även socialministern tro på den vägen, eftersom ett förslag vid Försäkringskasseförbundets konferens i somras om en försöksverksamhet med bevisning om besparing uppmuntrades. I brev till Försäkringskasseförbundet från olika kassor har synpunkter på förslaget förts fram. Bl. a. säger man från Jönköpingskassan: ”Tyvärr kan en 14-dagarsperiod innebära väsentliga fördröjningar av möjligheten för kassan att ingripa i ärenden och därmed förhindra långsjukskrivningar och en ökande kostnad för såväl sjukförsäkring som förtidspension och alltså samhällsekonomin i sin helhet.” Detta har framhållits av samtliga lokalkontorsföreståndare vid den kassa jag nämnde.
Herr talman! Görel Bohlin gjorde sig skyldig till ett missförstånd här. Jag hänvisade till dagens protokoll — alltså till vad jag har sagt i dag — och det kan inte rimligtvis ligga på Görel Bohlins bord ännu.

Herr talman! Under 20 år i riksdagen tror jag mig aldrig ha upplevt en så vildvuxen mytbildning kring en proposition som om den vi i dag behandlar. I månader har vi bombarderats med brev och telefonsamtal från alla delar av landet, låt vara i stor utsträckning uppenbarligen skrivna på samma skrivmaskin och adresserade på samma adressmaskin, även om de kommer från Jönköping eller Umeå. De har varit många, men är det till äventyrs någon av kammarens ledamöter som inte har fått dem, så har ni inte gått miste om någonting, för de finns mer eller mindre ordagrant avskrivna i de motioner som till en del ligger under utskottets betänkande och likaså i reservationen. Jag har aldrig varit misstänkt för att i onödan acceptera socialdemokratiska propositioner, och efter all denna trumeld som även jag varit utsatt för var det naturligt att jag mer än kanske någonsin tidigare lusläste den här propositionen för att försöka hitta någonting förargelseväckande i den. Jag hittade det inte. Därav följer att jag och den moderata gruppen i övrigt stöder propositionen utan hinder av det förhållandet att vi då råkar komma på linje med den socialdemokratiska gruppen i riksdagen. Jag har grubblat mycket över hur den här mytbildningen har kunnat uppstå; det kan bli en intressant uppgift för någon forskare i socialpsykologi eller vad det kan bli för ämne. Den enda förklaring jag kan se är att man polemiserar inte mot propositionen utan mot rykten som har gått om det som propositionen kunde komma att innehålla men som den sedan faktiskt visar sig inte innehålla. Det har också hänt i ett par fall efter propositionens framläggande att jag har blivit uppringd av någon som har meddelat att man har kommit på nya tankar, för det var ju inte alls så illa som man hade trott. Jag har i varje fall letat och inte kunnat hitta någonting. Saken är den att förhållandet mellan den statsanställde och hans arbetsgivare icke på någon punkt förändras genom det förslag vi nu skall anta. Förhållandet mellan den statsanställde och andra försäkrade förändras inte heller på någon punkt. Det fanns f.ö. varken obligatorisk sjukförsäkring eller arbetsgivarinträde på Gustav Möllers tid; så gammalt är det inte. Förhållandet mellan den statliga arbetsgivaren och försäkringskassan förändras, men det är också det enda. Sjukdomsbegreppet förändras inte. Ej heller finns det i dag någon skillnad mellan det sjukdomsbegrepp som gäller i den allmänna sjukförsäkringen och det som gäller i reglerna om statlig sjuklön. De är desamma. Arbetsgivarens kontrollskyldighet och kontrollrättighet förändras inte. Den blir vad den är. Så är det på punkt efter punkt: det blir vad det är. Det är fråga om att sluta upp att göra samma jobb på två ställen och bara göra det på ett. Då har Marianne Stålberg i teorin rätt. Om man vill att inte både A och B skall göra samma jobb samtidigt, kan man antingen låta A överta B:s jobb eller låta B överta A:s jobb; det är helt klart. Men i det här fallet går det inte något vidare just därför att de statsanställda har längre gående åtaganden från sin arbetsgivare än från sjukförsäkringen. Om försäkringskassan skulle sättas att ensam administrera de statsanställdas sjukförsäkring, skulle arbetsgivaren bli tvungen att fortsätta med de där 6 procenten. Den statliga sjuklönen överstiger ju sjukpenningen med ungefär 6 96. För att ha rätt att betala ut sjuklönen är arbetsgivaren ålagd att utföra arbetet med sjukkontroll och hantering av sjukfallet. Då har vi i alla fall kvar de båda fallen. Det hade varit rim och reson i om någon hade föreslagit att nu är det dags att avskaffa både arbetsgivarinträdet, sjuklönen och de extra 6 kompensationsprocenten till statsanställda. Det är inte lätt för riksdagen att ta i den smeten, för det är en avtalsfråga. Det är faktiskt så att vilken grupp anställda som helst har frihet att, om man så önskar, försöka förhandla sig till 6 96 extra i sjuklön av sin arbetsgivare, som de statsanställda har gjort inom ramen för det lönekostnadsutrymme som har funnits. Vill man göra det, så visst kan man. Kommunerna har litet mer än vad de privata har. Det är alltså inte där skillnaden ligger, utan av ålder och tradition samt som ett förhandlingsresultat har statsanställda den här förmånen. Någon annan har inte försökt, eller i varje fall inte lyckats, att komma dit. Men i detta ändras alltså ingenting i dag. När detta faktiskt är sant, kan det inte ligga någonting i farhågorna att sjuktalet skulle förändras när sjukkontrollen blir densamma och sjukbegreppet blir detsamma som i dag. Varför skulle sjuktalet plötsligt stiga med 0,3 20 eller 1,0 96 och därmed ta bort vinsten av denna förändring? Så kan det helt enkelt inte bli. Av alla de argument som här anförts finns det ett som har en betydande bärkraft, och det kan man förstå. Det är detta att syftet med hela omläggningen är att spara arbetstid och arbetskraft på försäkringskassorna. Man beräknar att den minskade arbetsåtgången är 220 helårsarbeten. Om någon önskar motsätta sig denna neddragning — och man kan väl förstå att de försäkringsanställda vill det — så kan man göra det. Men den frågan är, som Doris Håvik redan har påpekat, inte aktuell i dag. Riksdagen har redan fattat beslutet att försäkringskassorna åläggs att uppnå en besparing motsvarande 220 helårsarbeten. Om de inte får lov att göra detta på det sätt som vi nu diskuterar, får de vackert lova att göra det på något annat sätt. Lika litet som Doris Håvik kan jag gissa var man i så fall kommer att dra ner. Jag har på känn att det är lokalkontoren som närmast är i riskzonen, men där kan jag ha fel. Det sker alltså ingen förändring i det materiella innehållet i sjukförsäkringen. Det sker ej heller någon förändring i de ömsesidiga skyldigheterna mellan arbetsgivare och anställd, och det sker ingen förändring beträffande sekretessen. Det finns särskilda motioner om detta. Det har i pressen stått att läsa att det normala och riktiga i dagens situation äratt sjukintyg, när sådant krävs, lämnas i förseglat kuvert till arbetsgivaren, som utan att bryta kuvertet vidarebefordrar detta till försäkringskassan. Och vidare säger man i samma artikel som jag nyss tänkte på: I den mån ett oskick har spritt sig att man brutit det här kuvertet, kopierat och arkiverat sjukintyget, måste man sätta stopp för detta. Så långt ett referat ur tidningsartikeln. Men verkligheten är den motsatta. Varje myndighet är skyldig att bryta, diarieföra och arkivera handlingar som kommer in. I den mån ett oskick har spritt sig att man försummat att göra detta och skickat obrutna brev till försäkringskassan, är det detta som måste stävjas. Däremot skall sjukintyg och allt annat som gäller sjukfallet hanteras enligt stränga sekretessregler hos arbetsgivaren och myndigheten. De får alltså inte åka omkring på arbetsplatsen. De skall hanteras enbart av den som har med ärendet att göra, och de skall hållas förvarade på ett säkert och betryggande sätt enligt sekretesslagen. I detta avseende blir det ingen skillnad mot vad som nu gäller. Men det är klart att om man tror, som uppenbarligen många gör, att här föreslås radikala och genomgripande förändringar, då kan man bli orolig. Men så är det alltså inte. Inte på en enda punkt när det gäller försäkringens innehåll, när det gäller förhållandet mellan anställd och arbetsgivare och när det gäller förhållandet mellan statsanställda och andra medborgare i fråga om sjukförmåner ändras någonting. Vad som görs är en administrativ förändring. Man ändrar förhållandet mellan försäkringskassan och de statliga arbetsgivarna. Det är faktiskt det enda. Det är svårt, inte minst efter den här ganska långa debatten och efter allt som sagts tidigare, att inte tänka på det gamla talesättet: Mycket väsen och litet ull, sa käringen som klippte suggan. Herr talman! Det var bara några ord med anledning av Allan Åkerlinds intressanta språkvetenskapliga intermezzo mitt i den försäkringstekniska debatten. Det är möjligt att Allan Åkerlind och jag någon gång kan komma att gemensamt försöka stävja en del av det som också jag tycker känns olustigt i den s.k. moderniseringen av vårt lagspråk. Jag vill dock inte tro att vi kan bli överens om att det värsta attentatet skulle vara att de s.k. nakna substantiven förses med obestämd artikel. Jag tart.ex. betydligt värre åt mig av det s.k. mordet på konjunktiverna.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

Herr talman! Först vill jag uttrycka tillfredsställelse över att stödet till idrotten räknats upp med 26,4 milj.kr. Visserligen ingår i denna summa kompensation för ändrade utbetalningsregler för organisationsstödet med 5 milj.kr., men idrotten måste finna sig i att arbeta i samma hårda ekonomiska klimat som andra organisationer, och mot den bakgrunden har man inom idrotten anledning att känna sig nöjd med tilldelningen i budgetpropositionen. I propositionen säger det föredragande statsrådet att idrotten har viktiga uppgifter i samhället, och han nämner särskilt idrottsrörelsens förmåga att engagera ungdomen. I idéprogrammet Idrott 80 har idrottsrörelsen själv angett vilka grupper som behöver särskilt stöd, och bland dessa kan nämnas kvinnor, invandrare, handikappade och ungdomar inom ungdomsidrotten. I sin interna anslagsfördelning tidigare år har också Riksidrottsförbundet prioriterat verksamheter riktade just mot dessa grupper. Ett kärt debattämne internt inom idrottsrörelsen har varit idrottens kommersialisering, och ledningen för svensk idrott har noga följt utvecklingen på detta område. I oktober 1983 fastställde Riksidrottsstyrelsen riktlinjerna för samverkan mellan idrottsrörelsen och näringslivet. Denna samverkan går i korthet ut på att idrott skall äga rum på idrottens villkor och vara opåverkad avt.ex. reklamintressen. Jag betraktar det som en förolämpning mot de ideellt arbetande i idrottsförbund och klubbar när man påstår att arbetet med att skaffa resurser till idrotten via sponsorer är ett självändamål. Det är ett påstående som kan fällas endast av personer som står som främlingar utanför den levande idrotten. För de motionärer som föreslår direkta statliga ingripanden i idrottsrörelsens verksamhet vill jag framhålla vikten av att idrotten står fri och obunden som ideell folkrörelse. Idrotten bör stödjas men inte styras, har varit målsättningen för det statliga stödet till idrotten, och den målsättningen bör bibehållas. Herr talman! Efter dessa erkännsamma ord om regeringsförslaget och idrottsrörelsen måste jag starkt kritisera hanteringen av de anslagsäskanden som kommer från idrottsrörelsen och en del andra ideella organisationer. F. n. finns vissa organisationer av folkrörelsekaraktär som utan att tillhöra Riksidrottsförbundet ändå har påtvingats en administrativ anknytning till detta genom att statsbidraget för deras verksamhet fördelas via Riksidrottsförbundet. Dessa självständiga och från idrottsrörelsen fristående organisationer har att själva inlämna sina anslagsframställningar till regeringen, men Riksidrottsförbundet skall sedan yttra sig över framställningarna. I bl.a. idrottsutredningens betänkande Idrott åt alla och utredningen Bidrag till folkrörelser har berörda organisationer påtalat detta förhållande och ansett det felaktigt att Riksidrottsförbundet skall ha möjligheter att påverka dessa organisationers statsbidrag. Faran med denna handläggning är att det kan uppstå konkurrens mellan idrotten och andra former för friluftsliv och friskvård. För den svenska idrottsrörelsen kan det inte heller vara eftersträvansvärt att sitta i denna dömande position. Det måste ligga vid sidan av deras egen verksamhet. I idrottens idévärld måste också ett sådant påtvingat beroendeförhållande vara främmande. De fria organisationer som omtalas i detta sammanhang är Friluftsfrämjandet, Svenska pistolskytteförbundet, flera riksföreningar för främjande av ridning, Svenska livräddningssällskapet, Cykelfrämjandet, Sveriges fritidsfiskares riksförbund och Svenska båtunionen. Granskningen av de fristående organisationernas anslagsäskanden och deras övriga beredning i regeringen kan mycket väl som förut ligga kvar hos jordbruksdepartementet.